Fru talman! I föreliggande betänkande från lagutskottet behandlas ett antal motionskrav inom det aktiebolagsrättsliga området. De gäller bl.a. ansvarsgenombrott, alltså ett visst personligt ansvar inom bolag och i ekonomiska föreningar, de gäller bulvanskap och likvidation av aktiebolag. En genomgående motivering till motionerna är att förslagen skulle vara led ikampen mot den ekonomiska brottsligheten. Bortsett från en centermotion om aktiers röstvärde behandlas här endast motioner från socialdemokraterna och vpk. Flera av de krav som framställs i motionerna avstyrks av ett enigt utskott eller av alla utom vpk. Avslagsmotiveringen är främst att frågorna nyligen prövats, att de är under utredning eller att kraven är av sådan art att de av andra skäl inte bör tillstyrkas. I två fall tillhör vi centerpartister i lagutskottet reservanterna. Det gäller frågorna om ansvarsgenombrott och tvångslikvidation. Däremot har vi inte motsatt oss kravet på utredning av bulvanförhållanden. Fru talman! Det är synnerligen viktigt att lagstiftningen och andra åtgärder av samhället utformas så, att förutsättningarna för ekonomisk brottslighet så mycket som möjligt begränsas. Samtidigt måste vi när vi gör ändringar i lagstiftningen se till att vi inte inför regler som hindrar en seriös verksamhet i aktiebolagsform. Sedan vi 1975 fick en ny aktiebolagslag har, främst under de borgerliga regeringarnas tid — eftersom det har varit sådana sedan 1976 — åtskilliga reformer inom aktiebolagsrätten numera genomförts, bl.a. i syfte att minska eller begränsa möjligheterna till ekonomisk brottslighet. Jag kan nämna att bestämmelser om näringsförbud i samband med konkurs infördes 1980. För att undersöka om dessa regler om näringsförbud bör utvidgas tillsatte mittenregeringen i början av detta år en särskild utredning för att se över näringsförbudet. En annan lagändring är att bestämmelser om kvalificerade revisorer i alla nya aktiebolag införs från kommande årsskifte. I övriga aktiebolag skall bestämmelserna tillämpas från 1988, då man räknar med att det finns tillräckligt många auktoriserade eller godkända revisorer. Likvidationsreglerna för aktiebolag har ändrats, bl.a. genom att möjligheten till fattiglikvidation av aktiebolag avskaffats. Vidare har vi fått en ny lagstiftning om handelsbolag och nya redovisningsregler för ekonomiska föreningar. Detta är några exempel på det successiva arbete med reformer inom aktiebolagslagstiftningens område som har gjorts. På det här området pågår flera utredningar. I föreliggande betänkande behandlas bl.a. ett motionskrav om ansvarsgenombrott, innebärande att det skall finnas ett visst personligt ansvar för aktiebolags åtagande. Utmärkande för verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform är att ansvaret för skulder som uppkommer i verksamheten drabbar bolaget som sådant och att delägarna svarar endast med sitt insatskapital. Till skydd för borgenärer nas intresse har därför uppställts ett omfattande regelsystem som innebär garantier för att en bolagsförmögenhet verkligen skapas vid bolagets bildande och att detta bundna kapital inte sedan försvinner under bolagets verksamhet. Detta gäller i huvudsak också ekonomiska föreningar. Inte heller i en ekonomisk förening kan borgenärerna vända sig mot medlemmarna personligen. Undantag har dock redan gjorts från reglerna om delägarnas ansvarsfrihet. Det gäller exempelvis före ett aktiebolags bildande och det gäller även om ett aktiebolags styrelse underlåter att fullgöra sin likvidationsskyldighet. Likaså kan personligt ansvar gälla för redovisning av källskatt samt för inbetalning av mervärdeskatt och arbetsgivaravgifter för dem som företräder en juridisk person. Vissa frågor om ansvarsgenombrott utreds f. n. Det gäller bl.a. solidariskt betalningsansvar på skatteoch avgiftsområdena. Det kan också erinras om att kommissionslagskommittén utreder frågor som har anknytning till motionsspörsmålen. Frågan om återvinning i konkurs har setts över av en arbetsgrupp inom brottsförebyggande rådet. Konkurslagstiftningen ses f. n. över. Och som jag nämnde har i början av detta år en utredning tillkallats för att se över bestämmelserna om näringsförbud. Med hänvisning till grunderna för både aktiebolagsrätten och gällande regler samt till pågående utredningsarbete bör enligt vår uppfattning motionskraven om ansvarsgenombrott avvisas. I en socialdemokratisk partimotion föreslås ändrade regler för likvidation av aktiebolag. Förslaget innebär bl.a. kortare tid för aktiebolag att täcka förlust av aktiekapital. Vidare innebär det att likvidationsplikten skall inträda vid förlust av halva aktiekapitalet. F. n. föreligger likvidationsplikt om två tredjedelar av aktiekapitalet har gått förlorade. De gällande reglerna övervägdes noga när propositionen om den nuvarande aktiebolagslagen 1975 framlades av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Statsrådet Lidbom ansåg då att de av honom föreslagna likvidationsreglerna var lämpligt avvägda med hänsyn till främst kapitalproblemi nystartade företag, företagets möjligheter att få riskvilligt kapital samt effekterna för såväl ägarna som de anställda. Även senare har reglerna om likvidation övervägts på grund av en promemoria från brottsförebyggande rådet. Inom centern anser vi att det inte finns tillräckliga skäl för att nu göra en översyn av frågan, varför vi avstyrker förslaget i motionen. Det är att märka att socialdemokraterna i lagutskottet inte helt har följt upp sin motion utan skrivit att det får ankomma på regeringen att närmare överväga hur stora krav på täckning av förlust av aktiekapital som bör ställas och vilka tidsfrister som skall gälla. I motionen anges detta litet noggrannare. I fråga om bulvanskap tillstyrker centerledamöterna däremot motionskravet. Vi anser det befogat att pröva frågan. Jag kan erinra om att den viss mån skall prövas även av den utredning som skall se över näringsförbudet. Sammanfattningsvis vill jag erinra om vikten av att olika åtgärder prövas mot ekonomisk brottslighet. Samtidigt får vi inte införa regler som hindrar eller försvårar seriös verksamhet. Vi behöver verkligen både nyföretagande och expansion av företag, om vårt land skall klara sina ekonomiska problem.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

Fru talman! I kampen mot ekonomisk brottslighet krävs kraftåtgärder. Den kommission som den socialdemokratiska regeringen har tillsatt för att bekämpa den organiserade och ekonomiska brottsligheten kan komma att tjäna detta syfte. Utgångspunkten måste dock vara de kraftåtgärder som kommissionen är beredd att lägga fram. När jag gör en bedömning med utgångspunkt i den behandling som vpk:s motion med förslag till åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har fått, så finner jag att viljan till en höjning av snöret, dvs. till att öka insatserna, utan tvivel kunde vara större. Jag skall dock inte bedöma den här kommissionen utifrån de olika utskottens behandling av vpk:s förslag och motion, allra helst som de flesta förslagen i motionen behandlades under den tid då vi hade en borgerlig majoritet här i riksdagen. Att den borgerliga majoriteten och dess regeringar inte var speciellt aktiva när det gällde att sätta in åtgärder för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten står helt klart. Jag utgår ifrån att den nuvarande majoriteten har ett avsevärt mer långtgående intresse av att ingripa mot dessa avarter inom näringslivet m.m. Det kan med utskottets behandling av våra krav dock skönjas en annan syn, även om jag anser att de föreslagna åtgärderna kunnat vara mer långtgående. Jag avser då utskottets tillstyrkan av vpk:s krav om ansvarsgenombrott och förslagen om att utreda frågan om bulvanskap och att göra en översyn avs.k. haftung. Det är utan tvivel viktiga delar i raden av föreslagna åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Däremot borde det funnits en utskottsmajoritet även för att se över frågor som aktiekapitalets storlek, registrering av aktiebolags styrelse och fåmansbolagens existensberättigande. Vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit att minimigränsen för aktiekapitalets storlek höjs och att det ökas i förhållande till inflationen. Det kan nämligen inte vara ointressant vad som i lag föreskrivs vara den lägsta nivån för aktiekapitalet och att den står i relation till penningvärdeförändringen. Det var ju för snart tio år sedan — närmare bestämt 1973 — som riksdagen fastställde minimibeloppet till 50 000 kr. Sedan dess har penningvärdet sjunkit med mer än 50 96, och dessa 50 000 kr. i 1973 års penningvärde motsvarar alltså nu mindre än 25 000 kr. Hoppet är väl långt, och beloppet ligger också långt under den nivå som år 1973 fastställdes som den lägsta. Att utskottet visar en sådan rädsla att återföra värdet till den nivå som beslöts Nr 49 1973 är inte bra. Tisdagen den Vpk föreslår därför samtidigt att minimigränsen justeras i takt med 14 december 1982 inflationen. Det kan exempelvis ske genom att regeringen årligen ges = fullmakt att göra dessa förändringar med hänsyn till utvecklingen. Vissa aktiebolags Dessa justeringar skulle gälla för nytillkommande bolag, medan det för rättsliga frågor befintliga bolag skulle krävas intyg från revisorn för att verksamheten skulle få fortsätta med ett aktiekapital som understeg det uppjusterade beloppet. På så vis skulle inte befintliga bolag automatiskt tvingas höja sitt aktiekapital. En annan fråga, som utskottet tar litet väl lätt på, gäller registreringen av aktiebolags styrelse. Den nuvarande ordningen, som infördes 1981, ger inte önskat resultat. Den väsentliga kritik, som kan anföras mot den är att underlåtenhet att lämna in anmälan inte är straffsanktionerad och att det är myndigheten, inte bolaget, som måste utföra den aktiva handlingen, därest bolaget eller styrelseledamöterna försummar att anmäla förändringar i bolagsstyrelsen. Den nuvarande ordningen är alltså högst otillfredsställande och bör ändras. Det är konstaterat att förändringar av ett aktiebolags styrelse ofta ingår som ett led i ekonomisk brottslighet. Detta har också uppmärksammats i en PM från BRÅ, i vilken förändringar föreslagits. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det alternativa förslag som BRÅ där lagt fram och som är liktydigt med vpk:s yrkande, i stället borde ha genomförts. Den dåvarande borgerliga regeringen ansåg förslaget om införande av skyldighet för ledamot i aktiebolagsstyrelse att till patentoch registreringsverket anmäla sitt utträde ur styrelsen samt att underlåtenhet skulle straffsanktioneras som allt för drastiskt. Till detta skulle kopplas myndighetens möjligheter till delgivning, då ju själva underrättandet inte så sällan är ett problem i dessa sammanhang. Bolaget skulle alltså anses såsom delgivet i behörig ordning, när delgivningen nått en registrerad styrelseledamot, vare sig denne är styrelseledamot enligt stämmobeslut eller inte. Vidare skulle underlåten anmälan också medföra förpliktelse att solidariskt ansvara för bolagets skulder. Att inte bifalla ett förslag om en sådan regel är detsamma som att ge den organiserade och ekonomiska brottsligheten väl stort svängrum. För dem som driver näring och följer lagar och förordningar kan ett sådant ansvar däremot inte vara till förfång eller utgöra någon belastning. Fru talman! Jag vill också säga något om rätten att bilda fåmansbolag. Bolagsbildningar med en eller några få ägare innebär utan tvivel problem för samhälle, anställda och borgenärer. Det är just sådana bolagsbildningar som i mycket hög grad utnyttjas för organiserad ekonomisk brottslighet. Det är svårt att finna några bärande skäl för att tillåta sådana bolagsbildningar, då den verksamhet som dessa bolag bedriver mycket väl skulle kunna drivas av delägarna själva eller i form av handelsbolag. En sådan ordning skulle medföra ett direkt ansvar av delägarna för företagets ekonomiska situation 105 och manipulationer med skatter och andra ”lånta” medel. De överföringar som en fåmansbolagsbildning ger möjlighet till och som återvinningsreglerna inte rår på skulle undanröjas i mycket hög grad om verksamheten drevs av ägarna direkt. Fåmansföretagen utgör endast ett exempel på hur mindre nogräknade personer i skydd av sitt bolag kan lura skattemyndigheterna och den enskilde konsumenten. Förutsättningarna för att nå den verklige huvudmannen är små, främst på grund av utredningssvårigheter. Endast genom uttryckligt lagfästa regler om bulvanskap och ansvarsgenombrott kan man komma till rätta med dessa förhållanden och möjliggöra en utredning. Vi från vpk föreslår i motionen att bulvanskap generellt skall kriminaliseras. Ett välkänt faktum hos polis, åklagare samt skatteoch kronofogdemyndigheter är att detta institut används mycket frekvent för ekonomisk brottslighet. Ofta kan polisen under brottsutredningen konstatera att styrelseledamöter i ett bolag endast är bulvaner för andra personer, vilka inte är möjliga att i sig identifiera. Bulvanen är ofta svår att binda vid grova brott, då han ofta saknar uppsåt. Dessutom är han många gånger på obestånd eller saknar utmätningsbara tillgångar. Bulvanskapet har även den konsekvensen att åtgärder såsom förvärvstillstånd, etableringskontroll, näringsförbud, konkurskarantän etc. blir helt verkningslösa. Bulvanskapet såsom rättsligt institut borde alltså inte ha någon seriös ekonomisk eller juridisk funktion att fylla. Vi anser därför att en generell kriminalisering av bulvanskapet bör införas. I samma mening syftar vi naturligtvis till att ett solidariskt betalningsansvar införs för bulvanen och huvudmannen. Genom sitt betänkande har utskottet väsentligen gått oss till mötes i dessa frågor, framför allt när det gäller att utreda bulvanskap och ansvarsgenombrott. Därmed anser vi oss i detta skede nöjda. Den sista punkten gäller s.k. haftung. Ett vanligt tillvägagångssätt när det gäller att tjäna pengar på konkursbolag är följande. En person driver rörelse i aktiebolagsform. Han överlåter det s.k. inkråmet till ett annat bolag som han själv kontrollerar. Den här transaktionen är ofta mycket förmånlig för det senare företaget. Inkråmet kan bestå av maskiner, inventarier, varulager o.d. som finns i företag. Efter överlåtelsen består det förstnämnda bolaget bara av, så att säga, ett tunt skal med tillhörande skulder. En möjlighet att delvis komma till rätta med det här förfaringssättet är att låta skulderna följa med inkråmet och inte med den juridiska personen och att därigenom ålägga förvärvaren något slags undersökningsplikt. Det här är en fråga som utskottet har tagit fasta på och vill att den skall utredas. Det tycker vi är bra. Slutligen måste jag dock ta tillfället i akt att instämma i det citat som Joakim Ollén anförde i början av sitt inlägg. Jag kommer inte ihåg ordagrant, men han sade någonting om att samhället inte ser likadant ut nu som förr, då det var hederliga företagare och fri konkurrens. Nej, och det är detta jag vill hålla med Joakim Ollén om. Det gör det inte. Nu finns utan tvivel varken fri konkurrens eller speciellt mycket hederlighet. Detta exemplifieras inte minst med den debatt som vi i dag för. Det kan också exemplifieras med att omfattningen av den ekonomiska brottsligheten beräknas vara ungefär lika stor som en tiondel av bruttonationalprodukten. Att förändringar har ägt rum står utom allt tvivel. Jag yrkar bifall till Per Israelssons reservationer till betänkandet.

Fru talman! Jag hade inte tänkt att nu ta upp Tommy Franzéns olika synpunkter, men det han senast sade ger mig ändå anledning till en enda reflektion. Det är för förvisso så att samhället inte ser ut som det gjorde tidigare. Visserligen har vi fortfarande, menar jag till skillnad från Tommy Franzén, mycket av fri konkurrens och mycket av hederlighet i näringslivet. Det är i och för sig litet beklämmande att Tommy Franzén tycks mena att det inte finns något alls av detta. Det finns det förvisso. Vad artikelförfattaren framhöll och jag instämde i är att vi har ett väsentligt mer genomreglerat samhälle. Jag vill inte på något sätt säga att detta till alla delar skulle vara till nackdel. Jag underströk att regleringen inte nödvändigtvis behöver vara negativ. Men, Tommy Franzén, det kan vara motiverat att göra denna enda reflektion. När vi ser på den utveckling som varit t.ex. inom näringslivet och den bristande känsla för låt oss säga gamla goda principer som i dag på en del håll kan förmärkas, kan vi då från samhällets sida, från lagstiftarens, från reglerarnas sida helt frånsäga oss ansvaret för att utvecklingen har tagit de banor den har?
Fru talman! Jag tror inte att vi skall gå in och diskutera varför fri konkurrens avsevärt minskat i det här samhället genom samhällets monopolkapitalistiska utveckling. Jag tror inte att det vore så gångbart att i den här debatten ta upp den ideologiska skillnaden i grundsynen mellan er högermän och oss kommunister. Vi slår vakt om det stora flertalet människor och deras möjligheter i det här samhället och inte om ett fåtal människors möjlighet att bedriva näring vare sig det sker i form av monopol eller inte. Jag vill tillstå att det visst finns hederlighet. Jag menade inte i mitt anförande att det inte fanns. Det kan gott belysas med att minst 10 96 av den ordinarie näringen i det här landet utgörs av icke-hederlig näring, som ådrar skattebetalarna i det här samhället stora förluster. Det var i det avseendet som jag menade att samhället inte i dag ser ut som det gjorde förr.
Fru talman! Jag är övertygad om att vpk verkligen gärna vill och tror sig arbeta för de stora grupperna och att man också tror sig göra det när man lägger fram denna typ av förslag. Men jag är inte säker på att effekterna av den politik som vpk eftersträvar skulle vara så gynnsam, varken för några stora grupper eller för några andra grupper.
Fru talman! Det kan knappast vara till förfång för den stora massan om man vill knipa åt de ohederliga människorna, dem som bl.a. lever på andra skattebetalare.

Fru talman! Joakim Ollén inledde sitt anförande med att citera en handelskammardirektör. För att hålla mig på samma sida om demarkationslinjen och i någon mån kanske underlätta kommunikationerna med Joakim Ollén, skall jag hämta ett citat ur Svenska Dagbladet av den 9 december. Jag tror att det är en tidning vars innehåll och språkbruk Joakim Ollén är väl förtrogen med. Artikeln har rubriken Brottslig koncern avslöjad, och citatet lyder: ”Grundläggande dokument misstänks vara falska, — — — och revisionsrapporterna har man totat ihop själv. För att möjliggöra detta spel har man använt sig av bulvaner, som inte ens vetat om att deras namn missbrukats på detta sätt.” Referaret beskriver förhållanden eller snarare missförhållanden som ökat mycket kraftigt i omfattning under senare år. Just det allt vanligare missbruket av aktiebolagslagen, användandet av bulvaner och bildandet av koncerner inom vilket ett eller flera bolag enbart uppträder som skenföretag med fiktiv verksamhet är bakgrunden till flera av de motioner som behandlas ilagutskottets betänkande 16 under den kanske något oskuldsfulla rubriken ”Vissa aktiebolagsrättsliga frågor”. De klassiska konservativa invändningarna mot alla mera målmedvetna och organiserade försök att begränsa olika former av ekonomisk brottslighet har varit att skärpningar av bolagsoch konkurslagstiftningen hämmar den fria företagsamheten och att det egentligen räcker om vi sänker det s.k. skattetrycket. Verkligheten talar ett helt annat språk.

Först under de allra senaste åren har det uppstått något som kan kallas för en folklig vrede mot att brister i kontrolloch sanktionssystem och luckor i lagstiftningen i ökad omfattning används som medel att uppnå orättmätig ekonomisk vinning. Det finns i huvudsak två allvarliga konsekvenser av ekonomisk brottslighet, vilka åtminstone borde få centerpartister att fundera över vilka intressen man egentligen tjänar genom den nuvarande uppslutningen bakom mode Nr 49 ratreservationer. Tisdagen den För det första: Seriösa företag slås ut från marknaden — de klarar inte 14 december 1982 konkurrensen med fifflarna. För det andra: Hederliga skattebetalare drabbas av en hårdare skattebelastning. Varje år omsätter ekonomins s.k. svarta sektor mångmiljardbelopp. Beräkningar visar att den ekonomiska brottsligheten omsätter mellan 20 och 40 miljarder kronor om året, eller någonstans mellan 5 och 8 26 av BNP. Enbart skattefusket kan uppskattas till mellan 14 och 20 miljarder kronor. Detta kan jämföras med att förlusterna i samtliga anmälningar för stölder och rån för något år sedan beräknades uppgå till knappt 1 miljard. 1970-talet inleddes med ett ambitiöst reformprogram på aktiebolagsrättens område. Bl. a. höjdes minimigränsen för aktiekapitalet från 5 000 till 50 000 kr., efter socialdemokratiska regeringsinitiativ. Efter 1976 har reformarbetet gått betydligt trögare. Initiativen till de förändringar som ändå skett kommer bl.a. från brottsförebyggande rådet och genom socialdemokratiska motioner. Ändå har man under den här sexåriga perioden haft en känsla av att ro i tjära när det gällt möjligheterna att komma fram med insatser mot den ekonomiska brottsligheten. Och under den moderata överhögheten i justitiedepartementet kändes det t.o.m. som om tjäran stelnat. De motioner som behandlas i dagens betänkande har som minsta gemensamma nämnare att man vill stävja det tilltagande missbruket av aktiebolagslagen. Jag skall begränsa mina kommentarer till de sex reservationer som fogats till betänkandet av vpk resp. centern och moderaterna. Vpk reserverar sig till förmån för ett motionsförslag i vilket man åter lyft fram den ständigt aktuella frågan om en anpassning av minimigränsen för aktiekapitalet. Vi delar uppfattningen att 50 000 kr. i många fall är ett alltför lågt aktiekapital för att driva verksamhet av större omfattning. Att justera minimikapitalet varje år, såsom vpk föreslagit, skulle emellertid ställa sig mycket opraktiskt och bl.a. skapa en icke önskvärd byråkratisk kontrollapparat. Vi anser fortfarande att frågan om olika regler för de största och de mindre bolagen bör övervägas och att i samband med en sådan bolagsreform den undre gränsen för aktiekapitalet kan höjas kraftigt.

Fru talman! Det fanns så pass mycket av besynnerliga påståenden och osakligheter, måste jag tyvärr säga, i Bengt Silfverstrands anförande att jag tvingas ta till orda igen. Bengt Silfverstrand började med ett exempel, hämtat ur Svenska Dagbladet, för att förvissa sig om att jag någonstans skulle ha kunnat höra talas om att ekonomisk brottslighet förekommer. Jag var inte alldeles obekant med detta förhållande, Bengt Silfverstrand. Det exempel som anförs, där det bl.a. i rubriken tydligen sades: Brottslig koncern avslöjad — totalt hoplappad revisionsberättelse, eller ord i den riktningen, skulle naturligtvis ha kunnat vara ett utvalt exempel på ett fall som verkligen hade visat behovet av de regler som socialdemokraterna nu föreslår. I det läget kunde jag ju ha sagt att det alltid går att hitta något exempel på att sådana regler behövs. Men det fantastiska är ju, fru talman, att exemplet visar precis vad jag har sagt, nämligen att med sådana här regler kommer man ingen längre bit. Om en koncern har en totalt hoptotad, eller vad man nu vill använda för uttryck, revisionsberättelse eller ekonomisk berättelse, vad spelar det då för roll om vi förändrar reglerna i aktiebolagslagen för tvångslikvidation? Om det är ett bulvanförhållande där bulvanerna inte ens känner till att deras namn använts — hur det skulle gå till i det här fallet vet jag inte riktigt, men någonting sådant var det tydligen fråga om — ja, vad hjälper det då att vi utreder reglerna om bulvanförhållanden, när inte ens bulvanerna själva vet om att de är inblandade? Problemet med bulvanförhållanden är ju just att man i allmänhet inte kan avslöja de bakomliggande förhållandena. Problemet är inte att det råder brist på regler eller att det är brist på straffbestämmelser. Det finns straffbestämmelser i brottsbalken. Det finns bestämmelser beträffande vårt nya näringsförbud om bulvanförhållanden, och det finns bestämmelser på andra håll också. Problemet ligger icke på regelsidan, Bengt Silfverstrand, utan det ligger i att avslöja de skumraskaffärer som förvisso förekommer. Så talar Bengt Silfverstrand om den folkliga vrede som har uppstått med anledning av de luckor i lagen som finns och hur de utnyttjas. Ja, med all rätt är människor missnöjda med rättssäkerhetens tillstånd i Sverige i dag. Men frågan är: Är det lösningen på problemet att, med det utomordentligt invecklade och i den meningen välutvecklade regelsystem vi har, som har givit upphov till en del av de problem som finns på detta område, bygga vidare på lapptäcket, att göra det ännu mer nödvändigt att besitta Nr 49 specialkunskaper för att veta hur man skall deklarera för att få minsta möjliga Tisdagen den skatt, hur man skall bete sig för att slinka ut genom det ena hålet eller det 14 december 1982 andra? Vore det inte motiverat att någon gång försöka se hur man skulle = kunna öka konkurrensfördelarna för dem som är hederliga, som inte Vissa aktiebolagsutnyttjar smarta rådgivare, som har annat för sig än att ägna större delen av rättsliga frågor sin tid åt att tänka ut och konstruera modeller för att kringgå regler av olika slag, som jag sade i mitt inledningsanförande? Bengt Silfverstrand gör ett försök genom att säga att centern i alla fall inte borde vara med på det som moderaterna vill — centern skall svara för sig. Detta motiveras med att seriösa företag slås ut. Men någon rim och reson får det väl ändå vara när man argumenterar mot oss moderater. Vi brukar ju utmålas som ett parti som försvarar näringslivet och företagsamheten. Om det är på det sättet att de förslag som Bengt Silfverstrand så varmt och innerligt tror på verkligen skulle stärka näringslivet och de seriösa företagen, fanns det då inte skäl för oss moderater att sluta upp bakom de förslagen? Eller menar Bengt Silfverstrand på fullt allvar att vi moderater skulle vara ointresserade av att bekämpa brottslighet, ekonomisk brottslighet eller annan brottslighet? Säg det i så fall rent ut! Det vore ett nog så intressant besked. Vidare talar Bengt Silfverstrand om professionella bolagsbildare som tillhandahåller skumma personer bolag. Ja, det är förvisso sant att det finns företag som inte gör annat än bildar nya bolag som sedan säljs för att man snabbare skall kunna få ett nytt bolag. Det är i sig inget skumt. Vad den insinuationen, Bengt Silfverstrand, skulle betyda har jag litet svårt att förstå. Bengt Silfverstrand gav ytterligare ett exempel på vad jag menar är detsamma som att slå in öppna dörrar. Han talar om bulvanförhållanden inom restaurangbranschen, där det förekommer mycket skumt. Förvisso är det så. Men bl.a. detta utreds just nu av näringsförbudskommittén, i vilken jag själv är ledamot. Varför skall vi ha ytterligare utredningar på det området? Av det som Bengt Silfverstrand sagt har det icke på någon punkt framgått att det skulle vara motiverat att genomföra de lagändringar som socialdemokraterna nu förordar. Beträffande ansvarsgenombrott frågar jag: Anser Bengt Silfverstrand att det i fråga om det rättsfall som HD avgjorde tidigare i år och som alltså innebär att man har stadfäst en rättspraxis när det gäller ansvarsgenombrott och som det finns en redogörelse för i utskottsbetänkandet, till vilken jag hänvisar intresserade, var en felaktig utgång? Och är det därför som man vill ha en regeländring? När det gäller bulvanskapet: Vilken typ av bulvanförhållanden är det som man i dag kan avslöja men där det behövs nya regler för att man skall kunna komma åt dessa? Jag upprepar: Problemet är ju att man inte kan avslöja dem. När det gäller likvidation: Är socialdemokraterna medvetna om och beredda att acceptera de betydande svårigheter för nyföretagandet som en skärpning av likvidationsplikten på det sätt som man här förordar skulle medföra? Och, slutligen, är socialdemokraterna medvetna om vad en sådan likvidationsplikt skulle kunna få för betydelse för de statliga företagen, som man i så många andra sammanhang varmt omhuldar?

Fru talman! I mitt inlägg tidigare redovisade jag centerledamöternas ställningstagande i den här frågan, och jag trodde att det skulle vara tillräckligt. Men eftersom Bengt Silfverstrand hetsar upp sig så i sitt anförande, vill jag göra en liten kommentar. Det är anmärkningsvärt att behöva konstatera att om två partier enas om en gemensam reservation, där man yrkar avslag på en hemställan från tredje och fjärde parti — alltså från socialdemokraterna och vpk — har man endera ingått fostbrödralag eller hoppat upp på varandras triumfvagnar. Det är väl rätt vanligt här i riksdagen att två partier tillsammans kommer fram till samma uppfattning, att man inte bör begära en utredning av vissa frågor som redan bedöms vara prövade. När det gäller bulvanskapet så förvånar det mig att det skall behöva heta att man i sista stund hoppat på eller vad det nu var som sades. Det framgår klart och tydligt av utskottsbetänkandet både vilka som reserverat sig för vad och vilka motiven är härför. Jag nämnde att jag ville avge en saklig redovisning av vårt ställningstagande, och jag redogjorde för det arbete som pågår och de överväganden som redan gjorts. Mot den bakgrunden anser vi inte att man nu skall begära en utredning om ansvarsgenombrottet. Vad beträffar likvidationsreglerna så var förhållandet likartat. Dessutom, Bengt Silfverstrand, refererade jag kortfattat — om tiden hade tillåtit det, hade jag kunnat läsa innantill ur propositionen från 1975 — vad statsrådet Lidbom sade i samband med sina noggranna överväganden om vilka likvidationsregler som han utifrån olika synpunkter ansåg lämpliga. Det är de reglerna som gäller. När det sedan gäller ställningstaganden till ekonomisk brottslighet över huvud taget tycker jag att det är anmärkningsvärt — och det kanske är ett för milt uttryck — att man ifrågasätter huruvida centern skulle vara intresserad av att försöka komma till rätta med dessa förhållanden. Jagrefererade i mitt anförande något av de ändringar som har gjorts under de icke-socialistiska regeringarnas tid i aktiebolagslag och närstående lagar, men det finns oändligt många fler exempel på åtgärder inom olika områden som har vidtagits under de här åren för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Det gäller hyreslagstiftningen, valutalagstiftningen, konkurslagstiftningen, skattelagstiftningen och mycket annat. De myndigheter som skall klara dessa åtgärder har fått förstärkta resurser. Polisen har fått ökade möjligheter genom att kvalificerade ekonomer har tillförts polisväsendet för att genomföra utredningar, och taxeringsoch exekutionsväsendet har omorganiserats. Det finns alltså åtskilliga exempel på att man under de år då vi hade en icke-socialistisk regering på många olika sätt har försökt att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Jag tycker inte att det skall behöva råda något som helst tvivel om detta, och jag trodde att det skulle vara främmande för Bengt Silfverstrand att Nr 49 ifrågasätta de ärliga ansträngningar som har gjorts och som vi vill fortsätta Tisdagen den med för att komma till rätta med avarterna inom den ekonomiska 14 december 1982 verksamheten, samtidigt måste vi slå vakt om de seriösa företagens möjligheter att verka och utvecklas. Vissa aktiebolags
Fru talman! Bengt Silfverstrand sade beträffande aktiekapitalets storlek att det skulle vara litet väl byråkratiskt att årligen behöva höja minimigränsen för aktiekapitalet. Jag vet inte om det skulle vara så väldigt byråkratiskt. I vårt förslag talar vi om nyetablerade företag. Det är lika enkelt att årligen göra en beräkning av minimigränsen för aktiekapitalet i samband med godkännande av nybildning av aktiebolag som att tillämpa ett nytt basbelopp vid ingången av det nya året. När det sedan gäller den förteckning man skall sända in till patentoch registreringsverket så finns det, även om lagstiftningen inte varit i kraft så länge, anledning att konstatera att man bör byta ut förteckningen. Det är framför allt beträffande företag som ägnar sig åt olika former av ekonomisk brottslighet som man har problem från myndighetens sida med att få in dessa förteckningar. Jag tror att Bengt Silfverstrand skulle kunna gå oss till mötes och säga att det utan tvivel finns ett behov av att göra en sådan förändring. Poängen med det hela är att myndigheten inte skall behöva jaga efter dessa företag för att få in en förteckning, utan det blir de som har ställt sig som ansvariga för företagen som får skyldighet att till myndigheten meddela att de inte längre tillhör styrelsen. Gör de inte det får de bära det ekonomiska ansvaret om det skulle hända någonting med företaget, vilket inte så sällan inträffar. Slutligen beträffande frågan om fåmansbolag: Bengt Silfverstrand sade att intresset för nyföretagande skulle minska om de som vill etablera sig inte får använda sig av fåmansbolagsformen, dvs. om man, som vi önskar, skulle slopa möjligheten till fåmansbolag. Då skulle man i stället få bedriva verksamheten antingen genom direkt ägande i företag eller genom handelsbolag. Men då måste man diskutera om det är så angeläget att ha ett nyföretagande som skapas enbart med utgångspunkten att man genom möjligheten att bilda fåmansbolag inte behöver stå ekonomiskt ansvarig med mer än det belopp som aktiekapitalet uppgår till. Är det av intresse att gynna ett småföretagande där ägarna inte är beredda att ta ansvaret för hela den verksamhet de bedriver, utan bara en liten del av den, och där de för över riskerna på samhället och andra borgenärer? Jag tycker inte att det finns anledning att vara så rädd för att den seriösa verksamheten skulle bli lidande av att man slopade rätten att bilda fåmansbolag.

Fru talman! Jag har inte påstått att Joakim Ollén skulle vara ointresserad av att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Att jag inte funnit något mera uttalat intresse för frågan från Joakim Olléns sida under hans 15 hittillsvarande verksamhet i lagutskottet är en helt annan sak. Joakim Ollén sade bl.a. att man inte så lätt kommer åt bulvanskap, eftersom man ofta inte märker var ett sådant förekommer. Men det är alldeles uppenbart att de förslag vi har lagt fram syftar till att komma åt de gripbara bulvanskap och andra missförhållanden som vi vet finns. Som Joakim Ollén säkert erinrar sig har vi under behandlingen i lagutskottet vid olika tillfällen sett mängder av exempel på att det förekommer ett missbruk. Jag tycker vi kan avsluta diskussionen om den fria företagsamheten med att konstatera att vi från utskottsmajoritetens sida slagit fast att vi skall sätta in åtgärder mot missbruket, mot skrivbordsbolagen och mot de företag som gör andra företag en otjänst och som skadar seriösa företag. I aktiebolagslagen talas det om frihet under ansvar. Skillnaden är kanske att vi understryker ansvaret något starkare än vad moderater och centerpartister är beredda att göra. Vi skapar ytterligare ett lapptäcke, sade Joakim Ollén. Men han är då dåligt underrättad om direktiven till den kommission mot den ekonomiska brottsligheten som den socialdemokratiska regeringen har tillsatt. I dessa direktiv understryks mycket klart att lagstiftningen här inte har den roll som moderaterna försöker göra gällande. Kommissionen skall dra nytta av de kunskaper som redan finns samlade i olika utredningar och arbetsgrupper — Joakim Ollén borde vara mycket väl förtrogen med vad exempelvis brottsförebyggande rådet har åstadkommit, eftersom han har suttit med i styrgrupper där. Man skall också ta fasta på de kunskaper som finns hos myndigheter, fackliga organisationer och näringslivsorganisationer. I direktiven trycker man vidare på forskning, utbildning, upplysning och på bättre samarbete mellan myndigheterna och resursplanerarna. Det är mycket tänkbart att man kommer fram till att de frågor som gäller ansvarsgenombrott och bulvaner kan knytas samman med de frågor man arbetar med i andra utredningar och med förslag som har lagts fram. Jag kan i det sammanhanget peka på två frågor. Den ena är det utvidgade näringsförbudet, som en utredning redan arbetar med. Den andra gäller en skärpning av återvinningsreglerna vid konkurs, och i det fallet har brottsförebyggande rådet så sent som för några månader sedan lagt fram en rapport där man anger vilka vägar som är möjliga. Bitarna i det lapptäcke som Joakim Ollén talar om och som har blivit större under de borgerliga regeringsåren skall den socialdemokratiska regeringen, bl.a. i kommissionen mot ekonomisk brottslighet, lägga samman till en helhet. Jag vill säga några ord också till Martin Olsson, som alltid blir lika indignerad när jag påminner om att centern sluter upp bakom moderatreservationer. Han påstår att jag skulle finna det underligt att två partier går samman i en gemensam reservation. Nej, det är inte alls underligt. Och mycket vanligt är det av någon anledning att just moderaterna och centerpartiet så ofta finner varandra när det gäller att säga nej till alla förslag som går ut på att skapa rimliga och rättvisa förhållanden ute i näringslivet. Vi vill stödja etablering av företag som ägnar sig åt produktion, och vi vill. Nr 49 så långt det är möjligt förhindra och försvåra all verksamhet som går ut på att Tisdagen den man skall sko sig på skattebetalarna.

Fru talman! Det gläder mig att Bengt Silfverstrand har läst på så bra när det gäller kommissionen mot ekonomisk brottslighet. Kommissionen säger bl.a. att lagstiftning inte är det viktiga, utan att det är andra åtgärder som måste vidtas. På den punkten kan vi vara överens. Det är mycket glädjande om Bengt Silfverstrand har uppfattningen att det inte är förändring av lagstiftningen som är det viktiga. Man kan litet tillspetsat säga att den lagstiftning som behövs för att komma till rätta med brottslighet på det här och på andra områden i stort sett finns. De regler som behövs finns, det som saknas är resurser, större vana vid att hantera reglerna, som i en del fall är ganska nya, och en del andra åtgärder på det planet, vilket Bengt Silfverstrand också mycket riktigt påpekade. Det är bara ett litet problem, och det är att de tre förslag som den socialdemokratiska majoriteten i lagutskottet för fram i dag ligger på just det lagstiftningsområde som vi nu tycks vara överens om inte är det mest centrala. Sedan säger Bengt Silfverstrand när det gäller åtgärder mot bulvaner, som är ett av de områden där man skall ha nya regler, att det är klart att det får bli de gripbara förhållandena man attackerar. Då skulle jag bara vilja fråga Bengt Silfverstrand: Var är det troligast att de verkligt fula fiskarna finns — i de sammanhang där det finns synliga bulvaner eller i de sammanhang där det finns osynliga bulvaner? När det gäller likvidationsreglerna vill jag fråga: Vilka kommer troligast att drabbas av skärpta regler på det här området — de som följer bestämmelserna, upprättar likvidationsbalansräkning och träder i tvångslikvidation därför att det står i lagen eller de som redan har bestämt sig för att strunta i det regelsystem som vi har producerat? När vi har varit avvisande till de här förslagen beror det inte på, som Bengt Silfverstrand tror, ointresse för dessa frågor, utan det beror på att vi menar att det inte går att bara genom nya regleringar — vars effekt förutsätter att man följer lagstiftningen — komma åt förfaranden och beteenden som kännetecknas just av att man ändå inte bryr sig om de lagregler som finns. De som drabbas av krångligare lagregler är de som följer lagreglerna, de andra drabbas inte. Det är inget ointresse från vår sida, utan det är fråga om ett försök att analysera de problem som ligger bakom den växande ekonomiska brottsligheten och den växande brottsligheten även på andra områden. Vi säger att vi genom regelförenklingar borde försöka att stärka konkurrensfördelarna för dem som är hederliga och minska fördelarna för dem som är ohederliga, i stället för att hela tiden genom nya regler, nya formföreskrifter och nya krav på företagen göra det allt svårare att gå på den smala väg som vi naturligtvis önskar att alla företag skulle följa. Det är det socialdemokraterna e Å 117 vägrar att inse.
Fru talman! Bengt Silfverstrand återkom till det faktum att partier kan ha samma uppfattning och därmed kan stå bakom samma reservation. Jag trodde att det var så självklart att det inte behövde diskuteras. I annat fall måste jag påpeka att det är anmärkningsvärt att socialdemokrater och vpk-are så ofta har kommit fram till samma uppfattning som de har gjort på flera punkter i det här betänkandet. Bengt Silfverstrand! Jag ser inte något anmärkningsvärt i att partier kommer till gemensamma uppfattningar. Bara för att vi har fem partier i riksdagen är det väl inte så vanligt att vi hävdar fem olika uppfattningar i varje fråga. Konstellationerna mellan partierna kan ändras från fall till fall. Här är två reservationer gemensamma för centern och moderaterna — för en tredje reservation står enbart moderater. Det är inget att diskutera vem som anslutit sig till vem. Som reservanter är ledamöterna jämställda, även om ordningsföljden på ledamöterna bakom reservationerna anges med hänsyn till den ordningsföljd de har i utskottet. Det är självklart att den moderata ordföranden i utskottet står som första namn på de gemensamma reservationerna. Sedan till detta att vi skulle vara motståndare till att bekämpa ekonomisk brottslighet. Jag vill minnas att Bengt Silfverstrand sade att vi alltid har gått emot detta. Varför använda sådana överord? Vi har här att behandla en rad motionsyrkanden, och vi har sakligt bedömt vad som har skett, vad som håller på att göras och på vilka punkter det kan vara rimligt att begära nya utredningar. Principen här i riksdagen är att man inte begär nya utredningar i tid och otid, särskilt om man är osäker beträffande möjligheterna att nå en lösning som ger de resultat man vill nå och om frågan redan utreds i det ena eller andra sammanhanget. Det är mot den bakgrunden vi har ställt oss avvisande till två av de socialdemokratiska kraven, nämligen frågan om ansvarsgenombrott och reglerna om tvångslikvidation. Jag skall inte upprepa mina argument. Om Bengt Silfverstrand någon gång ger sig tid att gå igenom vad som har gjorts inom olika områden under de gångna sex åren för att komma åt den ekonomiska brottsligheten, hoppas jag att han skall finna att det under den tid då centern i huvudsak har haft ett ledande regeringsansvar har gjorts synnerligen mycket.
Fru talman! När verkligheten visar att nuvarande aktiebolagslagstifning är behäftad med så stora brister att oseriösa företag kringgår den i allt större utsträckning, måste väl ändå också moderaterna inse att det på en eller annan punkt kan finnas behov av reformer. När det gäller bulvanförhållanden, som jag skall begränsa mig till i den här repliken, som förhoppningsvis blir min sista, kan vi bara konstatera att socialdemokraterna och utskottsmajoriteten har stöd från en rad remissinstanser: rikspolisstyrelsen, brottsförebyggande rådet — det borde Joakim Ollén känna till — och också från de fackliga organisationerna. De pekar på en rad konkreta reformförslag, anger hur man skall kunna gå till väga för att begränsa möjligheten att använda bulvaner för illojal verksamhet. Och det är Nr 49 precis de konkreta förslag vi nu vill försöka genomföra. Märkligare är det Tisdagen den inte. 14 december 1982 Jag skall avsluta den här debatten med att speciellt vända mig till Joakim Ollén, som inom kort lämnar denna kammare. Även om Joakim Olléns Vissa aktiebolags insats mot ekonomisk brottslighet knappast kan betecknas som heroisk, vill rättsliga frågor jag ändå säga att han varit en frejdig förkämpe för konservatismen i lagfrågor, och jag önskar honom välgång i hans nya kommunalpolitiska

Fru talman! Nästa år utexamineras från de svenska tandläkarhögskolorna 440 nya tandläkare. Vi vet i dag tämligen exakt hur många av dem som kommer att kunna beredas möjlighet att arbeta i sitt nya yrke. Landstingens planer för folktandvårdens utveckling är kända för det kommande året, och det är också möjligt att med stor säkerhet avgöra hur många som inom nuvarande bestämmelsers ram skulle kunna få arbete i privat tandläkarvård. Det går att räkna fram att mellan 125 och 175 av de nya tandläkarna nästa år från början blir arbetslösa. Vi har alltså redan då ett överskott på tandläkare i den storleksordningen. Den siffran är mycket säker, därför att den bygger helt på kända förhållanden. Man kan med nästan lika stor säkerhet räkna fram att år 1985 har antalet övertaliga tandläkare vuxit till ungefär 800. I det läget lägger regeringen fram en proposition om förlängning av etableringskontroll och kvotering inom tandvården med den gamla motiveringen att tandläkarbristen gör det nödvändigt med sådana åtgärder för att i första hand tillgodose folktandvårdens behov av tandläkare. Vi har nu haft dessa regleringar i åtta år. De infördes nästan omedelbart efter tandvårdsförsäkringens ikraftträdande, just med motiveringen att den överströmning som man då såg eller befarade från offentlig till privat vård omöjliggjorde eller äventyrade den planerade utbyggnaden av folktandvården. Man ville också råda bot på den mycket omtalade regionala obalansen i tandvården. Nu har vi alltså haft dessa regleringar i åtta år. Det går mycket lätt att se att de inte har fyllt sitt syfte. Har de över huvud taget haft någon effekt så har de motverkat sitt eget angivna syfte. Riksdagen förlängde de gamla övergångsbestämmelserna, som utgör den lagliga grunden för regleringarna, senast för ett par år sedan. Det skedde då under stor enighet med den enkla och praktiska motiveringen att 1978 års tandvårdsutredning höll på med sitt arbete men inte kunde bli färdig i tid för att den då gällande bestämmelsen så att säga skulle räcka tiden ut. Vi skulle få ett oreglerat mellanstadium på något år. Vi och alla andra gick med på att utredningen skulle få slutföra sitt arbete i fred under oförändrade förhållanden. Nu är utredningen i den delen färdig sedan försommaren, men det har ännu inte kommit någon proposition. Utredningen är ännu inte ens remissbehandlad, men den börjar visst bli det. Det kan tyckas vara rimligt att i likhet med vad vi gjorde senast acceptera en förlängning med ytterligare ett år tills riksdagen hinner fatta beslut om hur vi skall ha det med tandvården i Sverige framöver. Jag själv kan emellertid inte finna att det är rimligt. Utredningen ligger färdig, och det behövs varken remissbehandling eller en proposition för att i det här avseendet presentera Nr 49 ett tillräckligt underlag för beslut. Siffrorna finns redan. Att sedan tre av Tisdagen den utredningens sex ledamöter, som dessutom med ordförandens utslagsröst 14 december 1982 har blivit en sorts majoritet, har dragit slutsatsen att vi fortfarande har tandläkarbrist och behov av regleringar, är en annan sak. Något sådant Förlängd reglering behov finns dock inte. av anslutning av Sverige har i dag en tandläkartäthet som lär vara den högsta i världen. Den privatpraktise kan uttryckas i siffran att vi har tillgång till 1,3 tandläkartimmar per rande tandläkare försäkrad. Det är nästan samma timantal per medborgare i riket. till tandvårdsför Fördelningen är litet ojämn. Jag vill minnas att det i dag lägsta antalet är 0,95 tandläkartimmar. Det finns inte som en del skulle kunna tro i de ”obygdigaste” delar av Norrland utan i Kronobergs län. Norrland kommer såsom god tvåa nerifrån. Det högsta antalet ligger tämligen exakt på 2 tandläkartimmar per försäkrad och gäller Malmö. Storstadsområdena har över huvud taget den största tandläkartätheten. I själva verket ligger de olika länen väldigt trångt hopklumpade på skalan. Genomsnittet är 1,3. Mellan 1 och 1,3 ligger nästan allesammans. Ett par län ligger någon tiondel under 1, medan sammanlagt fem sex områden ligger över 1,3, däribland storstadsområdena. Detta är i och för sig intressant. Det intressantaste är dock att fördelningen är nästan exakt på tiondelen vad den var när reglerna infördes. Men det var just denna fördelning som skulle ändras med hjälp av kvotering och etableringskontroll. Fördelningen har flyttats upp några tiondelar på skalan hela vägen, men skillnaden mellan dem som har mest och dem som har minst är i stort sett vad den var. Det är inte särskilt märkvärdigt att det har blivit så. Knappast ens under den tid som har gått har tandläkartidtillgången varit den avgörande faktorn för dimensioneringen av tandvården ute i landet. Den är det definitivt inte i dag och har inte varit det på ett bra tag. Den har knappast varit det i någon nämnvärd utsträckning ens tidigare.

Det har nämligen varit förbjudet. Därför har det blivit som det är. Hela den väldiga apparaten med kvotering och etableringskontroll har egentligen inte haft någon effekt. Har den haft någon effekt, har den varit negativ. Den negativa effekten märks mest när det gäller den s.k. inomregionala obalansen, dvs. obalansen mellan kommuner inom samma landstingsområde. Den har snarare försämrats under dessa år. Vad skall vi då ha etableringskontroll till? Jag har faktiskt svårt att egentligen förstå motiveringen för den. Det är väldigt svårt att dela entusiasmen för denna typ av regleringar, om den inte har en helt annan motivering som över huvud taget inte har med tandvård att göra utan är renodlat partipolitisk. Om man råkar tycka att privat tandvård är fult och att vi hellre skall vara utan tandvård än anlita privatpraktiker, då skall man införa sådana här regleringar. Jag kan inte låta bli att tro att den sortens värderingar måste ligga under. Något praktiskt skäl för att behålla denna reglering finns inte. Det är inte fråga om en reglering vilken som helst. Den går väldigt djupt. Det är ett mycket kännbart ingrepp i de mänskliga medborgerliga rättigheterna att neka någon rätten att försöka försörja sig i ett yrke, för vilket man har utbildats genom statens försorg och fått statlig legitimation som bevis på sin behörighet. Då säger någon: Så har vi inte tänkt det — ingen är förbjuden att arbeta såsom tandläkare. Ja, det finns faktiskt 50 tandläkare i Sverige som arbetar utanför tandvårdsförsäkringen. Det är några gamla uvar som var nära pensionsåldern redan när tandvårdsförsäkringen infördes och som tyckte att de kunde dra sig fram dessa år utan tandvårdsförsäkringen. Men det är helt klart att det inte är möjligt för någon i dag att etablera sig såsom tandläkare utan att patienterna får del av tandvårdsförsäkringens fördelar. Jag har i många andra sammanhang sagt — och jag upprepar det gärna — att ett ekonomiskt hinder, om det är tillräckligt starkt och pengarna tillräckligt stora, är precis lika effektivt och därmed lika tvivelaktigt som ett lagligt hinder, ett direkt förbud. Att säga till någon: Vi har utbildat dig till tandläkare, vi har legitimerat dig och sagt att du är duktig och behörig i ditt yrke, men du får inte lov att arbeta i ditt yrke — det gör vi inte. Vi säger i stället: Vi har utbildat dig, du är behörig, men vi gör det omöjligt för dig att arbeta. Du får lov att göra det, men det går inte därför att du då är tvungen att hela tiden ligga ca 40-50 26 över dina konkurrenter i fråga om priset. Det får du göra. Om du vill göra det är du välkommen, annars slipper du. Det är så man resonerar. Det är ett utomordentligt djupt ingrepp i de medborgerliga rättigheterna att på det här sättet hindra människor att över huvud taget verka i sitt yrke. Det krävs alltså utomordentligt starka skäl. Jag säger inte att det inte finns omständigheter då man kan bli tvungen att göra så. Men det krävs väldigt starka skäl för så djupa ingrepp. Här har det inte redovisats några skäl alls. De skäl som finns talar i motsatt riktning. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 11.

Fru talman! Det är inte första gången Nils Carlshamre och jag tar kammarens tid i anspråk för en debatt om tandvården. Senaste gången var det i december 1979, alltså för tre år sedan. I stort sett är det samma frågor vi diskuterar nu som då. Till grund för regeringens förslag låg då tandvårdsutredningens förslag i betänkandet Tandvården i början av 80-talet. Det var ett enhälligt betänkande, som även Nils Carlshamre i egenskap av ledamot av utredning en skrivit under. Utredningen visade att bestämmelserna fyllt sitt syfte, Nr 49 nämligen att tillföra folktandvården nettotillskottet av tandläkare. Det är mycket viktigt. Den här gången är det också tandvårdsutredningen som i sitt huvudbetänkande, Tandvården under 80-talet, föreslagit en förlängning av etableringsreglerna. Regeringen föreslår nu att etableringsreglerna förlängs t.o.m. utgången av 1983. ; : — privatpraktise I utredningen har de borgerliga representanterna, med Nils Carlshamre i — rande tandläkare spetsen, reserverat sig mot även denna del av förslaget. Vid utskottsbehand — ;]/ tandvårdsförlingen har centern klokt nog anslutit sig till regeringens förslag om en förlängning av reglerna. Moderaterna har blivit ensamma om sin ståndpunkt. Fru talman! Det är snart tio år sedan riksdagen fattade sitt mycket viktiga beslut om tandvårdsreformen. Reformen innebar både ett långtgående program för folktandvårdens utbyggnad och ett införande av tandvårdsförsäkringen. Vi kan nu konstatera att samtliga huvudmän fr.o.m. 1982 fullgör den lagenliga vårdskyldigheten avseende barn och ungdom. Jag tycker att det är en händelse som är värd att notera här i riksdagen. Det innebär bl.a. att alla 20-åringar under hela sin uppväxttid fått en regelbunden, kostnadsfri och mycket god tandhälsovård. Det är resultatet av målmedvetna insatser från landstingen och all tandvårdspersonal. Även det bör noteras. Folktandvården har ett särskilt ansvar för att tillvarata de investeringar som här gjorts och som naturligtvis är av grundläggande betydelse, främst för den enskilde men också för samhället. Om vi således med rätta kan påstå att 1973 års tandvårdsreform i denna del varit framgångsrik, finns det andra delar av reformen som vi ännu inte fullt ut kan rubricera på samma sätt. Den borgerliga regeringen lyckades under några få år allvarligt urholka tandvårdsförsäkringen. Här är det inte bara vi som politiskt en gång hade med reformens genomförande att göra som kan känna oro. Främst är det naturligtvis allmänheten, men även Tandläkarförbundet anmäler oro för utvecklingen. Nu skall jag emellertid inte i detta sammanhang, fru talman, gå närmare in på den frågan. I den nu aktuella propositionen behandlas endast frågan om en förlängning av etableringsreglerna. Såväl tandvårdsutredningens huvudbetänkande som det i dagarna avlämnade betänkandet om en reviderad tandvårdstaxa kommer ju att föranleda en regeringsproposition under nästa år, i vilken den mer långsiktiga utvecklingen på tandvårdsområdet skall behandlas. När riksdagen 1973 fattade sitt beslut om tandvårdsreform var målsättningen att folktandvården vid utgången av 1970-talet skulle svara för hela barnoch ungdomstandvården samt i första hand för ca 35 96 av vuxentandvården. Det förutsattes också att man skulle komma till rätta med den regionala obalans som föreligger beträffande tillgången på tandvårdsresurser i olika delar av landet. Människornas behov av tandvård skulle inte få vara beroende av var man råkade bo. Men dit har vi tyvärr ännu inte kommit. Landstingens utbyggnad av vuxentandvården har inte nått upp till den målsättning som angavs när reformen genomfördes. Folktandvården svarar f.n. för ca 25 90 av vuxentandvården. Återstoden sköts av privattandläkare. När etableringsreglerna sattes i kraft 1974 var motivet att glesbygden och andra på tandvård underförsörjda orter skulle prioriteras i vad gäller fördelning av tandläkare. Säkerligen har landstingens utbyggnad av barnoch ungdomstandvården i stor utsträckning medverkat till att utbyggnaden av vuxentandvården inte fått den omfattning som man först hoppades på. Den regionala balansen har visserligen förbättrats, men inte i den omfattning som är önskvärd. Det föreligger också en obalans inom landstingen mellan olika kommuner beträffande tillgång på vuxentandvård. Det är välkänt att de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö har en väsentligt gynnsammare tandläkartäthet än övriga delar av landet. Vi vet att stora grupper i samhället alltjämt inte får den tandvård som de behöver. Vi måste se till att tillgången på tandvårdsresurser bättre motsvarar efterfrågan och behovet i alla delar av landet och för alla grupper i samhället. Därför måste utbyggnaden av folktandvården fullföljas, för att man skall få till stånd en mer rättvis fördelning av tandvårdsresurserna. Det är också bakgrunden till det förslag som nu föreligger om en förlängning av etableringsreglerna för privattandläkarna. När man lyssnar på Nils Carlshamre och tar del av moderaternas motion och reservation är det en återklang av den argumentation som man har fört alltsedan tandvårdsreformens tillkomst. I själva verket har moderaterna aldrig varit några helhjärtade anhängare av reformen. Nu heter det att de generella etableringsreglerna utgjort ett direkt hinder mot att åstadkomma en bättre regional balans och motverkat sitt syfte. Men verkligheten är den att folktandvården tack vare etableringsreglerna kan få tandläkare i väsentligt större utsträckning än för några år sedan. Samtidigt vet vi — och jag vill understryka det — att det bara behövs en liten överströmning till privatvården för att vi skall vara tillbaka i en bristsituation. Det är på något sätt avslöjande när moderaterna i detta som i så många andra sammanhang predikar privatiseringens s.k. fördelar på hälsooch sjukvårdsområdet. Man säger att det för privattandläkare liksom för andra företagare som driver egen rörelse gäller att verksamheten måste löna sig och att det är en tillräcklig garanti mot överetablering på vissa orter. Men det är inte en direkt överetablering som är problemet utan möjligheterna för människorna i glesbygder och på mindre och folkfattigare orter att få tillgång till tandvård — det är detta som det gäller. Det är verklighetsfrämmande att tro att dessa orter skulle te sig mest attraktiva för privattandläkare, om man haren fri etablering. Storstäderna skulle fortfarande locka många tandläkare att etablera sig. En ambitiös och duktig tandläkare tror sig säkert om att kunna konkurrera med sina kolleger och klara lönsamheten. Och då sker det fortfarande på bekostnad av folktandvården i områden som är underförsörjda med tandläkare. Jag skulle, fru talman, gärna vilja tillägga att Nils Carlshamre ju alltid är intressant att lyssna på. Nu vill han närmast göra frågan om förlängningen beträffande etableringsreglerna med ett år till en ideologisk fråga. Det är kanske inte så felaktigt som man först kan tycka. Nr 49 Visst avslöjar moderaterna även i denna fråga vilka principiella och Tisdagen den ideologiska uppfattningar som de hyser då det gäller att genom samhällets 14 december 1982 aktiva insatser garantera människorna ute i glesbygderna en hygglig tillgång till tandvård. Av uppenbara ideologiska skäl vill inte moderaterna vara med om detta. Om Nils Carlshamre vill göra denna fråga till en ideologisk fråga, vill jag säga att jag tror att människorna i glesbygdsorterna och i många andra privatpraktiseorter som i dag saknar tandvård föredrar den ideologi som vi företräder och — rande tandläkare som innebär att det är samhällets uppgift att se till att vi får de till tandvårdsförtandvårdsresurser som människorna behöver. Dessutom skulle jag vilja säga till Nils Carlshamre: Fortsätt gärna den ideologiska debatten. Det skadar inte att partiernas verkliga ståndpunkter klargörs, även om det för dagen bara gäller en förlängning av etableringsreglerna t.o.m. utgången av 1983. Genom det tillägg som föreslås i punkt 9 i övergångsbestämmelserna i lagen om allmän försäkring kan vi kanske få en viss mätare på intresset hos privattandläkare att etablera sig i exempelvis glesbygderna. Jag tror att man inte skall ha några överdrivna förväntningar i vad gäller den saken. Etableringsreglernas förlängning även under 1983 är i hög grad motiverad. Fru talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande. Mitt bifallsyrkande till utskottets hemställan gäller även ett antal motioner från den allmänna motionstiden, vilka samtliga ingående behandlats i utskottsbetänkandet.

Fru talman! Under 1975 hade vi den lägsta tandläkartätheten i riket, 0,85 tandläkartimmar per försäkrad. Den högsta var då 1,96, fortfarande i Kronobergs län och Malmöhus län. 1980 var motsvarande siffror 0,95 och 2,05. Det går att avläsa en hopträngning av den där skalan med fem hundradels tandläkartimmar. Det var skillnaden — vinsten av åtta års hård reglering. I övrigt är skalan oförändrad. Regleringen har inte haft någon effekt. I dag behöver man ingen reglering för att tillförsäkra folktandvården tandläkare. Det finns inga lediga tjänster i folktandvården, och det finns övertaliga tandläkare som inte kan få arbete vare sig i folktandvården eller privat. Det kommer att finnas minst 125 nya sådana nästa år och 800 år 1985. Varför behöver vi en reglering för att hindra att privattandvården konkurrerar ut folktandvården när det gäller tandläkarna, om det finns 800 lediga tandläkare som inte kan få arbete? Det är ju det som är den stora skillnaden. Läget har under hela den tid som har gått varit mycket närmare den verkligheten än vad Sven Aspling uppenbarligen förutsätter. I dag är det alltså så att man även i dessa berömda glesbygder har många sökande, om man kan inrätta en tjänst. Problemet är att landstingen inte kan inrätta tjänster för att de inte har råd — eller av något annat praktiskt skäl. Men det är icke tandläkarbrist som hindrar tandvården från att byggas ut. - Jag håller med om att det är ett märkesår, och det är skönt att veta att vi 1982 har klarat målet att ha barnoch ungdomstandvården utbyggd i hela riket. Det är bara det, Sven Aspling, att jag är nästan övertygad om att vi utan dessa hindrande regleringar hade varit klara med den utbyggnaden åtminstone ett år tidigare, kanske två.

Fru talman! Jag vill fråga Nils Carlshamre om moderaterna nu anser att vi skall göra rent bord med allt som har med etableringskontroll att göra och att således etableringskontrollen även i storstadsområdena skall försvinna. I så fall går det minst sagt snabbt undan då moderaterna byter ståndpunkt.

Det vore intressant att få svar på den frågan. Om så inte är fallet, varför har då inte detta angetts i moderaternas motion och i er reservation? Herr Carlshamre har ju ett intressant förflutet när det gäller detta ärende. Han varit med om etableringsreglernas fortsatta tillämpning under årens lopp. Plötsligt, hösten 1982, är det nya toner. Jag skall gärna återkomma till frågan om landstingens resurser och möjligheter i vad gäller de nyutexaminerade tandläkarna. Men så länge det föreligger en obalans och så länge glesbygderna saknar tandvårdsresurser har vi verkligen anledning att se till att vi, genom det instrument vi har skapat, så långt möjligt söker ge människor i glesbygden tandvård.

Fru talman! Det kan bli aktuellt med någon säranordning för storstadsområdena, framför allt för Stockholm. Det är inte bråttom med det, Sven Aspling. I dag har vi att ta ställning till om vi skall — eller inte skall — förlänga en alldeles bestämd reglering med en alldeles bestämd utformning. Om det skulle bli aktuellt med en kortvarig ytterligare reglering i storstadsområdena, så är det med en helt annan motivering. Låt mig beskriva det så här: Om t.ex. Stockholms läns landsting i ideologisk yra skulle försöka nå 35 eller t.o.m. 50 96 av vuxentandvården i Stockholm, så kan det endast ske till priset av en gigantisk total överetablering. I dag har landstinget, tror jag, hand om 11-12 96 av vuxentandvården. Skall man bygga ut den, vid sidan av redan existerande privattandvård i Stockholm, till 35-50 20, så kommer vi att få en tandläkartäthet i Stockholm som är samhällsekonomiskt vanvettig och som gör det omöjligt att försörja sig på yrket i Stockholm. Ur Nr 49 denna synpunkt kan det bli aktuellt att diskutera en reglering, men det Tisdagen den behöver icke göras i dag. Det är det verkligen dags att återkomma till när vi 14 december 1982 nästa år får propositionen. Och jag är inte alls säker på att det ens då kommer att visa sig vara den rätta metoden. I så fall skulle det i första hand handla om s.k. kvotering, inte om begränsningar av privatetableringen. Man skulle se till att inte SSUEan Ive ren i Stockholm sväller Över alla gränser, för då kan privatpraktisedet bli illa ställt. Men det kan vi återkomma till då. rande tandläkare Jag vill bara påminna Sven Aspling, om han har glömt det, om att jag — rjl] tandvårdsförfaktiskt aldrig har varit någon vän av denna reglering. För två år sedan var jag visserligen med om den då aktuella förlängningen, men det av ett rent praktiskt skäl — utredningen arbetade då, medan den nu är färdig. Men när regleringen sattes i kraft allra första gången — jag tror att det var 1974 — tillhörde jag socialstyrelsens styrelse, som hade att handlägga ärendet. Jag var ensam reservant i socialstyrelsen mot att denna reglering sattes i kraft. Jag tror att jag på denna punkt har mitt förflutna klart. Jag vill poängtera att glesbygdens tandvårdsförsörjning icke är beroende av etableringskontroll och kvotering. Det finns tandläkare till varenda stol. Om några år kanske det kommer att finnas två tandläkare till varje stol. Däremot kan det tänkas att en privattandläkare — om det fanns frihet därtill — skulle kunna slå sig ner på en plats där landstinget inte kan eller vill etablera sig men där det finns behov av en tandläkare. Det är den vägen, om vi spelar med båda instrumenten i stället för att envisas med att bara använda det ena, som vi kan få en bättre försörjning. Varför skall man ständigt stå på ett ben, när det finns två?

Fru talman! Detta inlägg var mycket intressant. Vi fick nog inte klart för oss på vilket ben Nils Carlshamre står när det gäller etableringen i Stockholm och övriga storstadsområden. Det var ett mycket dimhöljt inlägg som han presterade. Om ni fortsättningsvis anser att etableringskontrollen bör vara kvar i Stockholmsområdet, säg då det klart ut här. Eller vill ni nu av ideologiska skäl — det är Nils Carlshamre som har infört det uttrycket i denna debatt — göra rent bord även med etableringsreglerna över huvud taget? Moderaterna har ett intressant förflutet i detta sammanhang. De ansåg 1979 att etableringsreglerna behövdes för att målet för folktandvårdens utbyggnad skulle nås. Detta mål har ännu icke nåtts såvitt gäller vuxentandvården. Men nu är tydligen moderaterna inte längre beredda att tillstyrka någon etableringskontroll. Att inte klargöra vad man innerst inne avser är — kan man säga — att försöka att stå på många ben. Vi kan, om vi är kvar, nästa år föra en debatt på grundval av ett material om tandvården under fortsättningen av 1980-talet. Därför skall jag inte gå närmare in på detta. Men jag skulle vilja göra ett tillägg i vad gäller landstingens ekonomi. Vi är nog alla medvetna om de problem som de borgerliga regeringarna ställde till med genom de närmast konfiskatoriska Ke ingrepp som landstingen utsattes för. Men de frågorna kommer säkerligen riksdagen att få tillfälle att debattera i ett annat sammanhang. Det finns ute i landstingen — det kan jag försäkra — en medvetenhet om vad det här gäller, även om moderaterna nu tycks sakna denna medvetenhet. Låt mig, fru talman, få understryka att vakthållningen kring folktandvården är utomordentligt viktig. På den punkten har det också rått stor enighet, egentligen i alla instanser. Såvitt jag har mig bekant har man inte heller inom tandvårdsdelegationen haft några delade meningar beträffande förlängningen av etableringskontrollen på sätt som har föreslagits i regeringens proposition. Det är värt och intressant att notera det. Moderaterna står ganska ensamma i den här frågan.

Fru talman! När jag har lyssnat till denna debatt har jag verkligen känt hur långt ifrån gräsrotsnivån båda talarna faktiskt står. Sven Aspling talar om glesbygd och bristen på tandläkare där. I dag är det inte alls i glesbygden som det är brist på tandläkare, utan det är i de små städerna. Sven Aspling talar om de stora städerna. De tandläkare som har försökt att etablera sig i Göteborg och i Malmö har fått sluta — det finns inte patienter. Vi skall verkligen försöka att tala om hur situationen är i dag och inte om någonting som är tänkt. Fru talman! Jag vill nu övergå till mitt egentliga anförande. Jag tror att vissa saker som redan har sagts kan vara värda att upprepas. Sverige är i dag ett av världens tandläkartätaste länder, och vi lär få behålla tätpositionen. Det skall vi vara glada och tacksamma över. Det beror på de många privata tandläkare som har utbildat sig — en utbildning som har kostat väldigt mycket pengar — och som nu finns utspridda över landet. Men ändå finns det områden där den vuxna befolkningen fortfarande har svårighet att få adekvat tandvård. Tandläkarna har under årens lopp sökt sig till områden där efterfrågan på vård har gjort det företagsekonomiskt försvarbart att etablera sig. Det är självklart. Därav uppkom obalansen i fråga om försäkringen, därför att dessa tandläkare ju fanns kvar på dessa platser när de inte fick etablera sig på andra orter. Det var alltså på helt andra orter som det uppstod en bristsituation. Skulle etableringsstoppet upphävas nu i årsskiftet kommer säkerligen många tandläkare att söka sig till bristorter — även nu av företagsekonomiska skäl — om de skall kunna försörja sig och kunna betala sin utrustning, som i dag kostar 250 000-300 000 kr. Våra svenska tandläkare har en mycket lång utbildning, vilket är en garanti för god tandvård. De är rustade för att ta hand om både barn och vuxna — såväl tandsjukvård som tandhälsovård ingår i utbildningen. Just för att kunna upprätthålla det allsidiga odontologiska kunnandet är de flesta tjänster i folktandvården s.k. blandtjänster och har så varit även före tandvårdslagens införande. Blandtjänster innebär att ungefär halva tiden ägnas åt barntandvård och resten åt vuxentandvård. Det innebär i sig att 30-35 96 av den vuxna befolkningen kommer att få tandvård inom folktandvårdens ram. Nr 49 målsättning är nu uppnådd. Jag kan tala om att det är en glädje att se dessa Förlängd reglering 19-20-åringar i stolen, med blanka fina tänder. Framför allt har de lärt sigen gy anslutning av egenvård som vi vuxna borde avundas dem. Detta innebär att behandlingsprivatpraktise tiderna för barn och ungdomar kommer att bli mycket kortare i framtiden, rande tandläkare och då kan allt fler tandläkartimmar ägnas just åt vuxentandvården. = sj] tandvårdsför Därigenom kommer den regionala balansen att uppnås utan några som helst regleringar. Byråkratin behöver inte tandregleras! Fru talman! Mellan 1980 och 1985 lämnar 2 300 nya tandläkare högskolorna. Hittills har det gått att placera dem som har velat på tjänster. Men nu finns det faktiskt bara kvar vikariat, som blir allt kortare, inom folktandvården överallt i Sverige. I dag har vi 1 900 tandläkarstuderande. På vad sätt har statsmakterna tänkt sig att ta ansvar för alla dessa unga människor? Några tankar, Sven Aspling, måste det väl ändå finnas, när man säger nej till fri etableringsrätt, trots att det inte finns jobb inom folktandvården för dessa tandläkare. Eller kan det möjligen vara så, Sven Aspling, att anledningen till etableringsstoppet är en helt annan? Får den politiskt ideoligiska uppfattningen komma före människans vardag, så att tandvården så småningom helt skall överföras till den offentliga sektorn? De som tvivlar på att socialisering av tandvården var reformens huvudsakliga ändamål rekommenderas att studera socialdepartementets pressmeddelande den 14 mars 1973 vid offentliggörandet av propositionen om tandvårdsförsäkring. Som en röd tråd genom detta går stöd åt och utbyggnad av folktandvården och stopp för privattandvårdens fortsatta utveckling. Man tänkte inte ens på att man genom de privata tandläkarna kanske hade fått en bättre fördelning redan från början. Låt mig citera ur pressmeddelandet: ”Samtidigt med utbyggnaden av barnoch ungdomstandvården skall ske en utbyggnad av vuxentandvården inom folktandvården så att en allt större del av vuxentandvården kan ombesörjas av folktandvården.” I det nya betänkandet säger man inte att 35 90 av vuxentandvården utan att 50 20 och förmodligen mer skall ombesörjas av folktandvården. Den tandvårdstaxa som föreslås skall vi väl inte ta upp här, men den ger mycket Övrigt att önska. Än så länge behövs den privata tandvården. Men jag skulle vilja säga att snart är det väl så att moren har gjort sin tjänst, moren kan gå. Man kan i facktidskrifterna läsa att det totalt kommer att inrättas 430 AT-tjänster runt om i landstingen. Och, Sven Aspling, jag läser vad som står i fackpressen: ”Ca 100 platser kommer att tas från den ordinarie distriktstandvården.” Det blir alltså inte fler tandläkare de närmaste åren som får jobb — det blir färre tjänster att söka. Eller har jag fel? Kommer pengar att ställas till förfogande för den utbyggnad som behövs? Varför skulle man annars ha ett fortsatt etableringsstopp? Herr talman! Målet, god tandvård på lika villkor och till rimliga kostnader för landets alla medborgare, är något som varje tandläkare och varje moderat ställer upp på. Men låt människorna i vårt land välja den vårdform de önskar och skapa också möjligheter för tandläkarna att få arbeta i den form av tandvård de vill. Jag tror att väldigt många av de tandläkare som börjar som AT-tandläkare och då ser vilken fin service de får av kringpersonal helst kommer att vilja vara kvar inom den vårdformen. Jag tror att det t.o.m. kommer att bli slagsmål om de tjänsterna — inte om att etablera sig privat. Jag tror att vi inte skall göra problem där de faktiskt inte finns. Svensk tandvård utvecklas bäst, om folktandvården och privattandvården får arbeta i samverkan och på lika villkor. Jag har i Sven Asplings yttranden hela tiden saknat ordet samverkan. Jag har saknat inställningen att människor skall få den tandvård som de själva önskar. Det är bara tal om vad som skall ordnas inom den offentliga vården. Slutligen, Sven Aspling: Vi lever i ett land som ännu har näringsfrihet, och den bör vi slå vakt om. Olika former av etableringskontroll är ett hot mot denna näringsfrihet. Låt mig citera en motion, 1981/82:239: ”Den fria etableringsrätten är djupt förankrad hos det svenska folket. Näringsfriheten uppfattas som en grundläggande demokratisk rättighet.” Ja, det är självklart. ”Som demokrater värnar vi därför rätten att starta företag och rätten att driva affärsverksamhet i egen regi.” Motionen är skriven av två socialdemokratiska riksdagsmän. De förstod tydligen den här problematiken. Men vad ger Sven Aspling för råd till alla tandläkarstuderande i dag -— till dem som blir färdiga till jul och till dem som blir färdiga om ett år? Att ha vikariatskutt på några månader innebär en otroligt dyrbar tandvård. Eftersom det är en så kort tid lär man inte känna patienten, och nästa tandläkare som kommer får upprepa en lång, besvärlig undersökning — om och om igen. Om en tandläkare i stället etablerar sig på en ort och skaffar sig en dyr utrustning, flyttar han inte utan stannar kvar. Därför blir det för hela svenska folket faktiskt en billigare tandvård.

Herr talman! Jag antar att Barbro Nilsson i Visby har observerat att det nu i punkt 9 i övergångsbestämmelserna om lagen om allmän försäkring föreslås ett tillägg, som jag nämnde. Detta ger ju en intressant mätare i fortsättningen på intresset hos privattandläkare att etablera sig på just de orter där vi nu saknar vuxentandvård. Jag vill bara säga till Barbro Nilsson, att kanske skall man vara litet försiktig. Vi får möjligheter att avläsa vad som kommer att hända i fortsättningen beträffande intresset. Jag tror att man kan säga att inte heller Barbro Nilsson var särskilt klar i sin deklaration beträffande storstäderna.

Herr talman! Jag tror att den som i dag har en fast tjänst inom folktandvården inte ”strömmar någonstans”. Man är tacksam för att man har ett fast jobb. Det är inte bara att gå över till privat verksamhet. Där råder stor osäkerhet i dag. När det gäller tandläkare i glesbygd — jag vet inte vad det är för mätare som det talas om här — är det i år 10 stycken av ca 40 sökande som har fått möjlighet att vid sidan av etableringskontrollen etablera sig i glesbygd. Det är många instanser som skall passeras, och det är många som skall penetrera problemen innan den enskilde tandläkaren får möjlighet att bosätta sig i en glesort, trots att där finns en mängd patienter som önskar hjälp — så är det.

Herr talman! Det har varit intressant att lyssna på en som är både moderat och tandläkare. Jag skall be att få tala i egenskap av folkpartist och patient. I den här frågan är nämligen tandläkaren och patienten ense, liksom folkpartisten är överens med moderaterna. Vii folkpartiet, som ett liberalt parti, har i princip en negativ inställning till etableringskontroll. Den principiella inställningen har ändå inte hindrat oss från att i vissa situationer vara öppna för att både etableringskontroll och kvotering kan vara vägar att snabbare nå olika mål. Vi har t.ex. — som väl är allmänt bekant — en positiv inställning till könskvotering i många fall. Vi har tidigare också haft en viss förståelse för den etableringskontroll som ännu i dag existerar för privatpraktiserande tandläkare. Syftet var vid införandet så pass gott att vi fick lov att låta ändamålet helga medlen. Men, herr talman, i dag råder inte den brist på tandläkare som vi hade för bara några år sedan. I dag är det bara en tidsfråga innan vi har ett alltför stort överskott på tandläkare. Snart har vi ett läge där landstingen inte kan ge alla nyutexaminerade sysselsättning. Vi har hört det under en lång tid i debatter av detta slag. I dag är det därför dags att ta bort, inte att förlänga, den etableringskontroll som existerar. Jag vill bara nämna, också som ett bevis, att riksförsäkringsverket, socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Tandläkarförbundet alldeles nyligen har lämnat en rapport till tandvårdsdelegationen med en prognos för 1983. Den innebär — precis som Nils Carlshamre nämnde — att upp till 175 nylegitimerade tandläkare nästa år inte kommer att kunna beredas anställning inom folktandvården. Eftersom prognosen rör ett år som börjar om några veckor är den faktiskt —i motsats till flertalet prognoser från olika utredningar — mycket tillförlitlig. Under sådana förhållanden är det märkligt om regering och riksdag skulle konservera bestämmelser som kan hindra de nya tandläkarna från att öppna praktik. Det är bl.a. av den anledningen som jag i motion 1982/83:78 har yrkat avslag på regeringens Nr 49 proposition och som jag nu vill yrka bifall till reservationen av Nils

Herr talman! Det är ett par inslag i Sven Asplings senaste inlägg som är så fapperande att jag tycker att vi skulle få fastslaget om Sven Aspling privatpraktiseverkligen menar vad han säger. rande tandläkare Det gäller talet om den befarade överströmningen som Barbro Nilsson i — ;;]] tandvårdsför Visby har varit inne på. Tror verkligen Sven Aspling att alla som är tandläkare i folktandvården är det bara därför att de inte får lov att vara tandläkare någon annanstans? Tror inte Sven Aspling att det finns några människor som vill vara tjänstetandläkare? Vi som har träffat dem vet att det faktiskt förhåller sig på det sättet att de allra flesta, de ojämförligt flesta, är stolta och glada och nöjda med sin tjänst som tjänstetandläkare. De har börjat utbilda sig en gång för att bli tjänstetandläkare, de har blivit det alldeles frivilligt, och de tänker förbli det. Det är väl inte konstigt? På alla områden är det faktiskt så att fler människor föredrar tryggheten i en bra anställning framför det äventyrliga i att vara sin egen företagare. Så är det med tandläkare också. Det är inte alls så att alla tandläkare inom folktandvården är tvångskommenderade på något sätt, någon sorts tvångsrekryterad arbetskraft i folktandvården. De är där därför att de vill vara där, och de kommer att stanna där till pensionsåldern. Jag skulle gärna vilja veta: Menar Sven Aspling verkligen att folktandvårdens rekrytering bara bygger på att man måste se till att tandläkarna inte kan få jobb någon annanstans, att de tvingas att bli tjänstetandläkare, för annars blir de det inte. Jag tror att detta är en utomordentlig underskattning både av vår förträffliga folktandvård och av våra lika förträffliga tjänstetandläkare om man resonerar på detta sätt. Beträffande den regionala obalansen står Sven Aspling ännu i denna stund och klagar över att vi har en regional obalans när det gäller tandvårdsresurserna. Det har vi — mellan 0,95 tandläkartimmar per försäkrad till ungefär 2 tandläkartimmar per försäkrad. Det är riktigt. Den obalansen fanns för tio år sedan också, och den finns än i denna dag. Om man nu anser att den finns och att den är skadlig — den behöver inte alltid vara skadlig — är det på det sättet att om man har uppnått ett läge där även de tandläkare som har minst antal timmar per försäkrad har tillräckligt med arbete, så gör det inte dem någonting om andra till äventyrs har ännu mer. Det blir en samhällsekonomisk fråga, Sven Aspling, och där, i ett helt annat sammanhang, kan vi komma in på det här med storstadsområdena. Men om den regionala obalansen finns kvar och om den bedöms som icke önskvärd är det en väldigt konstig slutsats Sven Aspling drar. Hans hållning skulle vara alldeles rimlig om det faktum att vi alltjämt har en regional obalans vore resultatet av en lång tids fri etablering. Då skulle jag kunna förstå om man säger att vi inte kan ha det på detta sätt längre, att vi måste reglera detta område och se till att vi får en bättre spridning av tandläkarna. Men nu är ju den regionala obalansen resultatet av åtta års stenhård reglering. Det är ju detta som har lett till det resultat vi har i dag, till just den obalans vi har i dag. Då drar Sven Aspling slutsatsen att detta är bra, och det skall man fortsätta med. Det är detta som jag inte kan begripa. Vad är det för logik i att å ena sidan klaga över att vi har en dålig fördelning av tandvårdsresurser över landet och å andra sidan benhårt hålla fast vid att vi även i fortsättningen skall ha precis samma styrinstrument, som har lett till detta resultat.
Herr talman! Nils Carlshamre har suttit med som ledamot i tandvårdsutredningen. Den här gången delar han inte majoritetens uppfattning, som han gjorde i det förra betänkandet. Men jag antar att Nils Carlshamre ger mig rätt iattniidenna utredning på mycket sakliga grunder har analyserat problemen och behoven. Jag vill läsa upp vad som står i 1978 års tandvårdsutredning, Tandvården under 80-talet: ”Vi finner det nödvändigt att etableringsbegränsning av privatpraktiserande tandläkare kan ske även efter 1982 för att säkerställa folktandvårdens utbyggnad och därmed en förbättrad regional balans. Med hänsyn till att syftet med reglerna främst är att uppnå en bättre regional fördelning bör ansvaret för tillämpningen överföras till socialstyrelsen som är statens planeringsorgan i dessa frågor.” Jag är övertygad om att man i denna utredning som i alla andra utredningar har haft utomordentligt sakliga motiv för sitt konstaterande. Det vi nu diskuterar är en förlängning med ett år, Nils Carlshamre, och dessutom ett tillägg till lagstiftningen som ger oss möjligheter att avläsa hur utvecklingen kommer att te sig. Jag tycker det är tillräckligt för att vi ganska enhälligt borde kunna ställa oss bakom förslaget om denna förlängning. Det är högst intressant att moderaterna går emot detta. Och det gör också fru Ahrland. Hur övriga folkpartister gör får vi notera när vi kan avläsa voteringsresultatet i dag.

Herr talman! Sven Aspling läste upp ett litet avsnitt ur betänkandet från 1978 års tandvårdsutredning, där man prisar etableringsbegränsningen och säger att den behövs för att trygga folktandvårdens fortsatta utveckling osv. Men — märk väl! — detta var majoritetsutlåtandet. Mot detta har jag tillsammans med exakt halva kommittén reserverat mig i utredningen. Däremot var vi eniga något år tidigare när det gällde att i ett delbetänkande föreslå en provisorisk förlängning. Det var precis vad jag sade i början av debatten. Då var också riksdagen enig — åtminstone i huvudsak — och motivet var att utredningen skulle få arbeta färdigt i lugn och ro, utan att vi ändrade förhållandena under utredningens gång. I den delen är utredningen färdig sedan ett halvår, och alltså har det motivet förfallit.
Herr talman! Jag har redan i ett tidigare inlägg konstaterat att Nils Carlshamre denna gång hade en avvikande mening i tandvårdsutredningen, men det hindrar inte att jag tillmäter också de personer som står bakom uttalandet om en förlängning av etableringsbegränsningen stor kunskap och insikt om vad frågan egentligen gäller.

Herr talman! Riksdagen beslutade i våras, efter ett förslag i budgetpropositionen 1981/82:100, om ändrad sammansättning av vuxenutbildningsnämnderna. Av nämndernas nio ledamöter utser regeringen fem, och hittills har LO föreslagit tre och TCO två av de ledamöterna. Den förra regeringen ansåg det emellertid viktigt att representationen i nämnderna var så bred som möjligt och föreslog därför att TCO skulle föreslå två ledamöter och LO två samt att en ledamot skulle utses efter gemensamt förslag från Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges fiskares riksförbund och Sveriges hantverksoch industriorganisation-Familjeföretagen. Skälet till att förändra sammansättningen var att förmånerna inom vuxenstudiestödet kan utgå också till andra än arbetstagare och att det därför vore rimligt att även de nämnda egenföretagarorganisationerna får nominera en representant i nämnden. Detta blev också riksdagens beslut. Vi reservanter menar att detta fortfarande har giltighet och att det därför inte finns någon anledning att återgå till de regler som gällde före riksdagens senaste beslut. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservationen.

Herr talman! När riksdagen 1975 genomförde vuxenutbildningsreformen skedde det efter ett långvarigt, ingående utredningsarbete från TCO:s och LO:s sida. Målsättningen var klar. Man ville ge tidigare lågutbildade löntagare möjlighet att bättra på sina skolkunskaper. Löntagarorganisationerna förklarade sig då beredda att avsätta medel ur de kommande lönerörelserna för att finansiera reformen. Detta skedde, och vuxenutbildningsmedlen öronmärktes för sitt ändamål. Löntagarna betalar alltså solidariskt sina kamraters utbildning helt i arbetarrörelsens socialistiska anda. Under de borgerliga regeringsåren har nu riksdagsmajoriteten beslutat nalla litet här och litet där av de här medlen. Till statskassan, till grundutbildning för s.k. analfabeter och till uppsökande verksamhet bland företagare och företagarorganisationer. Detta sista är det mest anmärkningsvärda. Man delar ut medel ur vuxenutbildningsavgifterna till företagarorganisationer utan att dessa solidariskt själva erlägger avgifter. Från socialdemokratiskt håll har vi tidigare föreslagit att s.k. egenföretagare skall erlägga vuxenutbildningsavgift, en väsentligt lägre sådan än vad löntagarna erlägger. Den dåvarande borgerliga riksdagsmajoriteten sade nej. Trots detta, eller skall vi säga, i konsekvens med detta, beslutade den borgerliga riksdagsmajoriteten i våras att sätta in en representant för egenföretagarna i vuxenutbildningsnämnderna — de nämnder som beslutar om fördelningen av vuxenutbildningsmedlen ute i länen. Egenföretagarrepresentanten skulle vid kommande årsskifte bytas ut mot en LO-representant, som då blir utsparkad. Vi socialdemokrater motsatte oss i en reservation detta beslut. Vi ansåg att de som vill vara med och besluta också bör vara villiga att göra någon motprestation. Vi har inte ändrat åsikt sedan i våras och föreslår därför i nu aktuella betänkande att representanterna i vuxenutbildningsnämnderna även i fortsättningen skall utses, fyra av landstinget i berört län och fem av regeringen, av vilka tre på förslag av LO och två på förslag av TCO. Utskottets borgerliga ledamöter, moderater och centerpartister reserverar sig till förmån för sitt tidigare beslut i frågan. Positionerna är helt klara. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vid nyår träder en ny hälsooch sjukvårdslag i kraft. Den 14 december 1982 åläggerbl.a. sjukvårdshuvudmännen att planera hälsooch sjukvården med ”Befolkningens behov av vård” är som alla inser inget entydigt begrepp. Något fastare konturer får begreppet i uttalanden i samband med riksdagsbehandlingen av lagen och i det samråd som skall ske mellan huvudmän och staten om vårdens dimensionering och framtida inriktning. Här pågår också fortlöpande ett planeringsoch programarbete och en politisk diskussion som successivt ger innehåll åt begreppet. Jag avser emellertid inte att dra upp någon debatt om begreppets innebörd eller hur det bör fastställas. Jag vill bara peka på att också vården är stadd i strukturomvandling — om man nu får använda en så teknisk term för så grundläggande mänskliga behov som hälsooch sjukvård. Denna omvandling går i riktning mot alltmer öppenvård. Det är enligt min mening en riktig utveckling av såväl medicinska som mänskliga och ekonomiska skäl. Oavsett vilka principer som ställs upp för vården eller vilken omfattning den bör ha är det nödvändigt att försöka förutse efterfrågan. Det ligger i sjukvårdshuvudmännens intresse att se till att den blir så realistiskt bedömd som möjligt. Det är i det sammanhanget som moderaternas motion kommer in. Där yrkas — liksom i en av de reservationer som Blenda Littmarck har talat om — att socialstyrelsens normtal för den framtida dimensioneringen av vården skall sänkas. Den forskningsrapport om förhållandena vid vårdcentralen i Dalby som Blenda Littmarck också berörde visar nämligen att det kan räcka med 2,3 vårdbesök per år och invånare i stället för de 3,5 som socialstyrelsen sägs rekommendera. Nu är det emellertid så att hela yrkandet synes vara baserat på ett missförstånd. Socialstyrelsen har nämligen inte utfärdat några rekommendationer eller föreskrifter av visst planeringstal. Missförståndet har nog sitt ursprung i ett principprogram för hälsooch sjukvården som socialstyrelsen gav ut 1976. Det baserades i sin tur på ett förslag från 1973, som innehöll ett antagande om att det genomsnittliga vårdbehovet kunde uppskattas till 3,5 vårdbesök per år och invånare 1985. Det förslaget sändes på remiss, och i det program som antogs finns inte denna siffra nämnd — än mindre angiven som riktlinje. Det är därför, herr talman, av naturliga skäl ganska svårt att uppdra åt en myndighet att ändra ett beslut som den aldrig har fattat. Vi är säkert alla rörande överens om att det underlag som sjukvårdshuvudmännen lägger som grund för sina beslut om vårdens omfattning skall vara så realistiskt som det någonsin är möjligt. Vad som är realistiskt varierar emellertid, som Blenda Littmarck också påpekade, från län till län och även inom länen. Det finns därför både en praktisk och en ideologisk anledning till att det ansvaret åvilar resp. sjukvårdshuvudman. Att detta underlag varierar framgår också av en sammanställning som socialstyrelsen har gjort av huvudmännens planer fram till 1985. Det visar sig att planeringstalen varierar från 2 eller därunder till 3,5 besök per år och invånare. Det är angeläget att närmare söka precisera vilka normtal som kan och bör läggas till grund för de mer långsiktiga besluten inom vården. Det arbetet måste emellertid starta med att man klarar ut den arbetsfördelning som skall råda mellan de olika nivåerna inom vården. Det är precis vad man söker göra inom det s.k. HS 90-projektet.

Även då bör det enligt min mening vara en uppgift för resp. sjukvårdshuvudman och alltså inte för riksdagen. Den andra reservationen från moderaterna, som handlar om Spri, berör ungefär samma fråga. Motionsyrkandet innebär att Spri skall hjälpa landstingen med rationalisering och vad som kallas för produktionskontroll samt att därför riksdagen bör uttala att den forskning som Spri initierar har detta syfte. Spri hari sitt arbetsprogram för 1982 sagt att huvuduppgiften för Spri är att utifrån den nya hälsooch sjukvårdslagens intentioner hjälpa huvudmännen att förbättra vården inom ramen för befintliga resurser eller, för vissa delar av vården, krympande resurser. I arbetsprogrammet ingår också projekt med inriktning mot att effektivisera sjukoch hälsovården.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

Herr talman! Blenda Littmarcks och moderaternas argumentering går ju 14 december 1982 ut på att detta tal 3,5 vårdbesök per år och invånare sannolikt är för högt. Bevis för detta hämtas i rapporten om Dalby. Nu lägger emellertid sjukvårdshuvudmännen inte detta tal till grund för sin planering. Dessutom har talet aldrig utfärdats såsom norm för planeringen. Det är alltså minst två fel i antagandet att riksdagen skulle kunna uttala någonting. Mot den bakgrunden tillåter jag mig tycka att det är att slå in öppna dörrar, när man ändå reserverar sig. Av den sammanställning som socialstyrelsen har gjort över vilka normtal som huvudmännen använder framgår att genomsnittet ligger runt 2 men att talen pendlar från 1,9 till 3,5 besök per år och invånare. Det är helt enkelt inte sant att normtalet 3,5 skall läggas till grund f. n. för sjukvårdshuvudmännens planering. Det finns därför inte anledning att anta att detta normtal behöver innebära någon feldimensionering av vården. Varje sjukvårdshuvudman gör en regional bedömning utifrån sina egna förutsättningar. Därmed borde motionärernas krav vara tillgodosedda.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

Herr talman! Varje gång som det sker oljeutsläpp brukar det få stor uppmärksamhet i massmedia. Inte minst vad som händer fågellivet vid utsläpp i havet brukar väcka berättigad indignation. Det betänkande som vi nu behandlar är fylligt och ger en bra redovisning av vad som har gjorts för att förbättra oljeskyddet och vad som kommer att få tillämpning så småningom. Det är mycket som har beslutats och genomförts under de senaste åren. Samtidigt medger utskottsmajoriteten i detta betänkande att någon självständig forskning om oljeskador på fåglar inte bedrivs i Sverige. I likhet med motionärerna från folkpartiet, Kerstin Sandborg och Kerstin Ekman, yrkar jag på att regeringen skall ges i uppdrag att på skilda sätt öka forskningsmöjligheterna och forskningsinsatserna på just det område som motionen och reservationen 1 till betänkandet behandlar. Vi anser att det är angeläget att forskning kommer till stånd i länder där fåglarna häckar för att vi skall komma underfund med hur fåglarnas population förändras som en följd av oljeskador. Forskningen bör givetvis inriktas på skador orsakade av såväl olja som andra miljögifter. Vi vill också understryka att Sverige i internationella sammanhang bör verka för sådan forskning. De förbättringar som har ägt rum har kommit till stånd tack vare påtryckningar av miljöintressen, forskare, parlamentariker i olika länder och yrkesverksamma inom exempelvis fisket. Detta påtryckningsarbete måste fortsätta. Vi skall inte slå oss till ro med att konventioner träder i kraft. Det gäller också att kontrollera att de efterlevs och utvecklas.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

Herr talman! Med full rätt förfasar människor sig över de ideliga oljeutsläppen, och man kan förstå den förtvivlan människorna känner inför fågeldöden och ovissheten om övriga skador på fauna och flora. Vad man däremot inte kan förstå är statsmakternas oförmåga att göra annat än att prata för att hejda ofoget. Det enda sättet att få stopp på utsläppen är att inte 181 tillåta ett enda fartyg att lämna lossningshamnen innan de tankar man avser att ha barlast i är rengjorda och fyllda. Det går givetvis inte att i en hast få ett världsomspännande stopp, men det borde vara tämligen enkelt att genom exempelvis Nordiska rådets medverkan vidta de åtgärder som behövs för att förbättra skyddet för farvattnen runt de nordiska länderna. De regler som f.n. finns när det gäller oljeutsläpp på svenskt och internationellt vatten är helt otillräckliga. Det gäller både möjligheterna att kontrollera reglernas efterlevnad och sanktionsmöjligheterna. Det är exempelvis inte tillåtet att alls släppa ut någon olja i Östersjön, men likväl sker det, och det är förenat med stora svårigheter att spåra upp det skyldiga fartyget. På internationellt vatten på andra öppna hav får man släppa ut en viss mängd olja per nautisk mil. Till uppgiften att spåra det skyldiga fartyget läggs då att man måste visa att den tillåtna mängden olja har överskridits. Det står i dag fullkomligt klart att det fordras kraftåtgärder för att komma till rätta med den gigantiska nedsmutsning av våra hav och kuster som oljeutsläppen står för. Trots att det måste vara uppenbart för var och en vilka oerhörda skador på naturlivet som oljeutsläppen förorsakar, minskar de inte i omfattning, snarare tvärtom. Därtill måste läggas det faktum att det finns möjligheter att i land ta hand om oljerester från fartyg, och det utan vare sig större kostnader eller tidsförluster. Den slutsats man måste dra är att rederierna på frivillig väg inte är beredda att avstå från oljedumpningar till havs. Det är naturligtvis ingen lätt uppgift att komma fram till internationella bestämmelser som kan bli helt verksamma för att förhindra fortsatta oljeutsläpp. Det går emellertid att göra en hel del på den nationella nivån och sedan arbeta för att dessa bestämmelser får spridning genom olika internationella organ. Därför bör man ställa krav om att fartyg skall rengöras från oljerester innan det lämnar svensk hamn. Bara tankfartyg med separata barlasttankar eller fullgod reningsanläggning skall få lämna lossningshamn innan godkänd tankrengöring har genomförts. Tankfartyg som anländer till svensk hamn för lastning skall kunna visa intyg från senaste lossningshamn om att antingen ren olja lossats eller rengöring skett före avgången. Om inte, skall lastning nekas. Bunkertankar på alla fartyg som trafikerar svenskt vatten måste göras rena i hamn med fasta intervaller. För att skydda skärgårdarna mot oljeutsläpp från grundstötningar bör reglerna också kompletteras med föreskrifter om att bara mindre fartyg med dubbla bottnar får trafikera svårframkomliga farleder. Om vi kan få till stånd en lagstiftning av det här slaget är jag övertygad om att vi skulle få en bättre situation vid våra kuster. Det skulle också innebära att vi skapade ett tryck på andra länder att följa efter. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-reservationen.
Nr 49 Herr talman! Jag ber med hänvisning till vad som sägs i utskottsbetänkan Tisdagen den det att få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande 15. 14 december 1982

Herr talman! Jag skall tillägga ytterligare en kommentar till utskottsbetänkandet. Det är andra året i rad som utskottet avstyrker våra krav med hänvisning till följande: ”De skulle till en del även strida mot regler i internationella överenskommelser som Sverige anslutit sig till. Trafikutskottet avstyrkte även förslaget om införande av ensidigt svenskt krav på dubbelbotten och dubbla sidor. Sådana föreskrivs inte generellt i internationella regler om oljetankfartyg ——-.” Utskottet hänvisar alltså till internationella regler för att avstyrka krav på regler som skulle förbättra miljösituationen i Sverige. Om utskottet gör denna bedömning, att de internationella regler som Sverige godtagit står i motsättning till regler som skulle förbättra situationen i landet, måste utskottet dra den slutsatsen att det är fel på dessa internationella regler och att de måste omprövas. Någon annan slutsats kan jag inte dra. Däremot anser jag att utskottet inte skall kunna krypa bakom de internationella överenskommelserna för att år efter år avstyrka förslag som skulle förbättra situationen vid våra kuster.